Herr talman! Maria Arnholm har frågat mig om konsekvenserna vid skilsmässa av att avdragsrätten för privat pensionsförsäkring avvecklas. Bakgrunden är att privat pensionsförsäkring räknas in i det gemensamma giftorättsgodset och att en avveckling av avdragsrätten därför kan medföra att en ökad andel av förmögenhetsbildningen ligger utanför det gemensamma boet.Avdragsrätten för privat pensionssparande är gynnsam för den som vid inbetalningstillfället har en högre skatt än när pensionen betalas ut. Typiskt sett är det höginkomsttagare, och det är därför främst en skattesubvention för dem med högre inkomster. Personer med lägre inkomster kan till och med möta en högre skatt efter pension och därmed förlora på detta. Det är inte i första hand höginkomsttagare som är i behov av en skattesubvention för sparande, och det finns därför fördelningsskäl att slopa den. Eftersom även den förra regeringen hade för avsikt att slopa avdragsrätten är vi uppenbarligen överens om detta.Vi vet alltför väl att det finns inkomstskillnader mellan könen och att en subvention som gynnar dem med högre inkomster också i första hand gynnar män framför kvinnor. Det finns således även jämställdhetsskäl för att slopa avdragsrätten, och jag tror därför vi kan vara överens om att åtgärden som sådan är riktig.Även när avdragsrätten har upphört torde behovet av att spara till ålderdomen finnas kvar, och sparandet kan därför flyttas till annan sparandeform. Det finns många sätt att spara på, och långt ifrån alla sparar i en utpräglad pensionsprodukt. Det kan till exempel vara i form av kapitalförsäkring, investeringssparkonto, fondsparande eller genom att amortera på bostaden, och då påverkas normalt inte förmögenhetsbildningen. Det skulle också kunna leda till en ökad grad av löneväxling, och i det fallet påverkas den gemensamma förmögenhetsbildningen.Vilka behov som finns och vilka beslut kvinnor och män tar om förändrat sparande vet vi dock inte ännu. Frågor om behovet av privat pensionssparande och om det finns behov av skattesubvention kommer dock regeringen att återkomma till inför slopandet av avdraget den 1 januari 2016.Frågan om en jämställd pension är mycket viktig för mig. Samtidigt står jag starkt bakom livsinkomstprincipen. Det innebär att det inte är effekterna av arbetslivet som ska rättas till under pensionslivet eller vid en skilsmässa. Vårt fokus är att försöka förändra vid källan, under yrkeslivet.

Herr talman! Tack, socialförsäkringsministern, för svaret! Precis som ministern säger är vi överens om att det är bra att ta bort avdragsrätten vid pensionssparande, och precis som ministern står jag fast vid livsinkomstprincipen i pensionssystemet.

Vi säger inte när två människor skiljer sig att han som hade 75 procent av inkomsterna ska ha 75 procent av bostaden, 75 procent av en eventuell bil och 75 procent av alla de sparprodukter som socialförsäkringsministern nämnde. Oavsett om det handlar om att man har betalat tillbaka på sina bostadslån eller sparat i andra typer av kapitalförsäkringar tycker vi att det är självklart att man ska dela detta lika om man väljer att gå skilda vägar.Men när det gäller den förmögenhetsbildning som man gör i den allmänna pensionen och i de allra flesta fall i tjänstepensionen, då ska man inte dela på det.

Jag ser att man skickar ut en signal när man pratar om det här som kan tolkas som att kvinnor inte behöver jobba - de kan sitta hemma och ta mannens pension. Men så enkelt är det ju inte.Under mina 18 månader som jämställdhetsminister upprördes jag först över det jag fick lära mig om de kvarvarande mycket stora löneskillnaderna mellan män och kvinnor. Sedan förstod jag att de är ännu större när man går i pension.Jag skulle verkligen vilja fråga socialförsäkringsministern: Kan vi inte titta på detta i en utredning?

Herr talman! Jag vill tacka dig, Maria Arnholm, för den här interpellationen. Jag vet ju att det engagemang som ligger bakom att du lyfter fram det här är livslångt, precis som du säger, och att du också har djup kunskap i de här frågorna. Jag delar uppfattningen att det här inte är lätt.Jag vet att i samband med att pensionssystemet som vi har i dag kom till på 90-talet gjordes en utredning av detta som landade i att man valde att konstruera det på det här viset. I slutänden landade man i den lilla del som i dag har varit föremål för det här. Det privata pensionssparandet handlar ju bara om kanske 5 procent av den totala pensionen.

Vi vet också att det är då som kvinnors karriärer avstannar. Det är då som löneskillnaderna mellan män och kvinnor ökar. Det är efter familjebildningen som väldigt många fler kvinnor väljer att gå ned på deltid. Det är också då som vi ser att kvinnors ohälsa ökar markant, framför allt efter andra barnet, och sedan tenderar att ligga högre. Så kvinnor betalar i dag för familjebildningen på många plan - slutligen också i pensionen, där kvinnor får ut ungefär 50 procent av mäns tjänstepensioner och ungefär 30 procent mindre av den totala pensionen än vad en man har i genomsnitt.Vi ska inte lämna några stenar ovända i detta. Det här är också en fråga som nu är aktualiserad för fortsatt diskussion i Pensionsgruppen via en motion som antogs här i riksdagen i slutet av förra året. Det är en diskussion som vi kommer att fortsätta att föra.

Herr talman! Jag tänker att vilken regering som är feministisk och inte ska vi utvärdera när vi har sett lite resultat, socialförsäkringsministern. Det tycker jag delvis kan bedömas utifrån hur man orkar och vågar ta i den här frågan.Jag delar, tror jag, alla de ambitioner som socialförsäkringsministern har när det gäller fördelningen av arbetstid, fördelningen av icke-betald arbetstid, fördelningen av föräldraförsäkring och ansvar både för arbete och familj. Men det har ju vi kämpat för i decennier. Det har på det här området, när det gäller pensioner, inte hänt någonting.Av nya pensionärer - de som i dag är mellan 65 och 69 år - har en genomsnittlig kvinna 50 000 om året i tjänstepension, och en genomsnittlig man 94 000. Det vill säga att männen har dubbelt så mycket.

Vi mässar på om våra principer om hur det borde vara, men medan vi gör det går nya generationer av kvinnor i pension och får fortsatt så mycket lägre pensioner.Socialförsäkringsministerns partivän Hillevi Larsson nämnde ordet "kvinnofälla" tidigare i debatten i dag. Jag måste säga att jag tycker att detta är en kvinnofälla. Jag vill se en regering som vågar se detta i vitögat och göra något åt det - att vända på den stenen och inte gömma sig bakom principen, som vi har gjort så länge, utan se fakta i ögonen. Dessa kvinnor har rätt till sin del av intjänad förmögenhet.I förlängningen skulle detta annars innebär att man säger: Låt mannen ta 75 procent av huset också, för det är ju han som har dragit in alla pengarna! Tänk vilka förhandlingar det skulle bli vid köksbordet!Det funkar inte så. Vi kommer inte allra längst in i de förhandlingarna.

Det jag hör därifrån är att det inte har hänt så mycket än. Jag vill verkligen vädja till gruppens ordförande att ligga på och se till att detta är något som vi kan titta på under det närmaste året - vi vill lära oss och på bästa sätt förstå hur vi kan få en större del av det som två makar drar ihop under sitt äktenskap och som ska komma bägge till del vid en skilsmässa.

Herr talman! Tack för det inlägget, Maria Arnholm! Jag funderar lite på vad jag ska tillföra i debatten.Till syvende och sist är det som Maria Arnholm refererar till egentligen symtomen på ett ojämställt samhälle och ett ojämställt arbetsliv. Det är de frukter man skördar efter sitt arbetsliv, ett liv som kvinna i Sverige i dag. Jag tror inte att man ska lämna någon sten ovänd i detta. Vi kommer att behöva se på vad det finns för möjligheter att förbättra situationen för kvinnor som går i pension. Jag brukar tala om detta ur två perspektiv. Det finns ett långsiktigt perspektiv, som är det absolut viktigaste, nämligen att vi vågar vidta de åtgärder som vi vet på lång sikt verkligen kan få effekt på problemet. Det handlar om att åstadkomma ett mer jämställt Sverige, en mer jämställd arbetsmarknad och ett mer jämställt samhälle, som dessutom skulle generera bättre ekonomi i Sverige och förmodligen också en bättre hälsa för många kvinnor, inte minst.Men det finns också ett kortsiktigt perspektiv på detta som uppmärksammas av allt fler. Det är inte längre bara en liten grupp som talar om kvinnors pensioner, utan bland andra PRO gjorde en stor rapport på det här området under hösten, där de pekade på just detta som vi står här och talar om.

Det kanske finns en poäng i att återigen titta på detta. Man gjorde som sagt en utredning för länge sedan, där man kom fram till att inte göra den förändringen. Men frågan är just nu uppe i Pensionsgruppen. Vi hade en första diskussion om detta förra gången. Mycket av den gick ut på ungefär det som jag talar om nu, alltså att väga det ena mot det andra och var vi egentligen ska vidta åtgärderna någonstans.Men detta är en diskussion som kommer att fortsätta i Pensionsgruppen. Vi kommer tillbaka till den.
Herr talman! Tack så mycket, statsrådet! De här debatterna ger verkligen rikt tillfälle att vända på argumenten. Jag vill ändå gärna ta fasta på att vi inte ska göra samma misstag som våra partivänner gjorde för 20 år sedan. Jag har haft en del samtal med Bo Könberg, som ledde det arbetet. Till slut kom man ju överens om att man skulle kunna överlåta premiepensionsdelen, men det är inte många som gör det. Det är några stycken - Bo Könberg och några till - men de är inte många. Det har alltså inte betytt särskilt mycket. Jag tror att tidsandan var sådan. Man var så övertygad om att man med snabb fart var på väg in i ett jämställt samhälle. Det trodde jag också. Jag blev förvånad när jag, tillbaka i politiken och statistiken för två år sedan, förstod att det faktiskt inte har hänt något alls. Löneskillnaderna och pensionsskillnaderna består, och de till och med fördjupas i takt med att alltmer flyttas in i tjänstepension.Min utgångspunkt är att vi ska öka giftorätten, men jag vill verkligen också vara med och diskutera det. Jag ser fram emot att få ta del av rapporter och att det arbetet snabbt kommer i gång och ger oss ny kunskap om hur vi kan gå vidare.
Herr talman! Jag vill verkligen tacka dig, Maria Arnholm, för en bra diskussion och debatt och för att du fortsätter att sätta ljuset på viktiga frågor.

Då är frågan huruvida det behövs någon annan form av subvention.Överläggningen var härmed avslutad.